Herr talman! Det har tidigare i debatten här i dag av bl.a. finansministern framhållits att en av de viktigaste ekonomisk-politiska åtgärderna just nu är att försöka dämpa den lånefinansierade konsumtionen och att öka sparandet, inte minst hushållssparandet. I finansutskottets betänkande 21, som vi nu har att diskutera och fatta beslut om, presenteras några förslag om hur man kan stimulera hushållssparandet. Det har i andra sammanhang diskuterats åtgärder för att dämpa den lånefinansierade konsumtionen, i synnerhet den som sker med kontoköp genom krediter. Vi har också tidigare i dag beslutat om likviditetsindragningen. Som Tore Claeson sade har det tillsatts en utredning som skall undersöka både de ekonomiska och de sociala konsekvenser den ökade upplåningen kan medföra för vissa hushåll. Utredningen skall arbeta snabbt, och resultatet skall vara färdigt i höst. De två förslag till sparstimulanser som behandlas i detta betänkande är för det första extrainsättningar till allemanssparande i samband med årsskiftet — det är ju då som de sista pengarna lösgörs ifrån det s.k. skattefondssparandet som infördes under de borgerliga åren. Under tre månader kring årsskiftet finns det möjlighet att sätta in ytterligare 5 000 kr. Samtidigt höjs då beloppet för den högsta nettoinsättningen från 60 000 kr. till 75 000 kr. Det andra sparstimulerande förslaget är ett förslag till ett nytt ungdomssparande, som är knutet till banker och sparkassor. Detta sparande skall utgöra ett komplement till det ungdomssparande som nu finns inom allemanssparandets ram. Båda dessa förslag tillstyrks av utskottsmajoriteten. Vi ser dem som viktiga åtgärder när det gäller att öka hushållssparandet. Jag kan i mycket stor utsträckning hålla med om slutsatserna av Rune Rydéns analys om varför hushållssparandet nu är lägre än någonsin. Han nämnde här några orsaker som det finns anledning att hålla med om, t.ex. att det måste finnas rejäla, ordentliga motiv till att spara och att de i viss mån kan vara svagare i Sverige än i en del andra länder. Det beror bl.a. på att vi kommit mycket långt med att i det här landet bygga upp ett trygghetssystem. Vi har kommit långt med utbyggnaden av välfärdsstaten. I stort sett har alla svenska medborgare en trygghet vid sjukdom, arbetslöshet och på ålderns dagar. Rune Rydén nämnde vidare att realinkomsterna under ett antal år har minskat, vilket också är en av anledningarna. En annan orsak är det avtagande småhusbyggandet som även minskar det reella sparandet. Dessa iakttagelser är riktiga, och dessa förhållanden har således bidragit till att hushållssparandet har sjunkit. Men Rune Rydén glömde en sak som finns med i moderaternas reservation och som är det främsta skälet till minskningen av hushållssparandet under de två senaste åren.

Det är väldigt viktigt att vi för in detta i diskussionen när det gäller hushållssparandet. Man kan mäta hushållssparandet på många olika sätt, och i spardelegationen diskuterar vi hur hushållssparandet egentligen borde mätas. Jag läste i Näringslivets ekonomifakta att man också där har tagit upp den frågan. När vi mäter hushållssparandet, mäter vi det löpande sparandet. Det innebär att om värdet på sparobjekten förändras — som det nu har gjort ganska kraftigt under 80-talet i fråga om bostäder och aktier —, så räknas inte detta som sparande.

Detta visar att om man i sparkvoten skulle räkna in värdeförändringarna på småhus och aktier, så har hushållens nettosparande i procent räknat av den disponibla inkomsten aldrig varit så högt som nu, ca 17 Jo. Vi kommer så småningom att komma in på denna diskussion. En utredning inom spardelegationen arbetar för närvarande med frågan om hur man skall få en bättre statistik när det gäller sparandet i landet. Just under år 1986 och 1987 kan man utläsa att sparandet i bank, allemanssparande o.d. inte har minskat, utan det är upplåningen som har ökat väsentligt. Som vi räknar hushållssparande har detta då inneburit en minskning av hushållssparandet så att det nu är negativt, dvs. man konsumerar mera än vad man löpande sparar. Till detta betänkande finns fogade 15 reservationer, och det beror på att vii betänkandet också behandlar några motioner från den allmänna motionstiden. När det gäller de två förslagen till sparstimulerande åtgärder som det senare i dag skall fattas beslut om är det främst reservationerna 2 och 3 som tar upp de extra insättningsmöjligheterna till allemanssparandet. Folkpartiet och moderaterna vill att möjligheten skall begränsas till att endast avse insättning till allemansfond. Vi finner det litet underligt att partier som i andra sammanhang brukar diskutera valfrihet, i detta sammanhang t.o.m. förmenar allemanssparare friheten att själva välja vilken sparform inom allemanssparandet de vill ha för sina pengar — banksparande eller aktiesparande. Reservationerna 4, 5 och 6 tar upp invändningar mot ungdomsbosparandet. Moderaterna och folkpartiet avvisar förslaget. De vill att man i stället skall använda sig av redan existerande system i bankerna. Men särskilt för ungdomar med lägre inkomster och låga marginalskatter blir just detta sparande mycket förmånligt. Jag yrkar därför avslag på reservation 4. och sparstimulerande åtgärder Centern godtar förslaget till ungdomsbosparande men vill att sparformen skall stå öppen även för den som vill spara i aktiefonder. Men syftet med denna sparform är just att det skall vara ett stabilt och riskfritt sparande i bank eller sparkassa. Jag yrkar avslag på reservation 5. Tore Claeson tog upp frågan om att det kanske finns andra åtgärder är nya sparformer som är mer angelägna att genomföra när det gäller ungdomens situation på bostadsmarknaden. Jag kan hålla med honom om det. Många av de situationer som Tore Claeson tog upp handlar om möjligheterna att över huvud taget få en bostad. Det är naturligtvis viktiga frågor, men vi har inte tagit upp dem i detta betänkande. I reservation 6 avvisar vpk förslaget om det nya ungdomsbosparandet. Däremot föreslår man i reservation 14 att de statliga bosättningslånen skall återinföras. I ett tidigare betänkande har utskottet anfört att det är viktigt att dessa frågor följs upp. Speciellt gäller detta de problem som många ungdomar med inga eller låga inkomster kan ha beträffande möjligheterna att ordna med en hygglig bostad. Utskottsmajoriteten anser ändå inte att dessa förslag på något sätt gör det sämre för ungdomarna, utan som jag sade tidigare är dessa förslag särskilt gynnsamma för ungdomar med låga inkomster. I denna grupp ungdomar finns det många som är mycket konsumtionsstarka. Det är viktigt att vi på olika sätt gynnar sparandet för dessa ungdomar, för vilka bostaden är ett sparmål. Vi får naturligtvis följa upp dessa frågor om det ändå skulle finnas problem att lösa. Det tidigare statliga bosättningslånet var inte så mycket till hjälp för de ungdomar som inte hade några inkomster alls eller låga sådana. Kraven på betalningsförmåga var mycket stora. Detta bevisas av att lånen återbetalades nästan till 100 90. Kreditprövningarna var alltså ganska hårda. Skall man införa stöd för ungdomar med små ekonomiska tillgångar bör man nog söka sig andra vägar. Av betänkandet framgår det att det finns behov av att följa upp denna fråga. Jag skall inte kommentera de övriga reservationerna. De tar upp sparpolitiken i stort. Jag har delvis varit inne på det området. Reservationerna tar upp målen för hushållssparandet, en ökad ägarspridning och ett antal förslag om hur hushållssparandet kan stimuleras. Gemensamt för alla dessa förslag är att de kostar statskassan mycket pengar. Inte i något fall finns det någon uppgift om hur mycket pengar det kan röra sig om. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i finansutskottets betänkande 21 och avslag på alla de 15 reservationerna.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort i min replik till Roland Sundgren. Han säger att det visst behövs rejäla motiv för att spara. Det håller jag gärna med om. Det behövs också fasta spelregler. Det är bra att vi är överens om detta, Roland Sundgren. Det är bara synd att regeringen inte har uppfattat detta. Hade regeringen haft fasta spelregler för spararna hade vi haft en annan utveckling på sparandet i dag. När det gäller bosparandet har vi i vår reservation framfört fem argument mot det liggande förslaget. Jag behöver inte upprepa dessa argument för Roland Sundgren -— de talar för sig själva. Att liberaliseringen av kreditlagstiftningen haft betydelse för sparandet kan till viss del vara sant. Det har för hushållen varit av stor betydelse att en liberalisering av kreditlagstiftningen har genomförts, så att de har kunnat befria sig från den grå skuldsättningen och i stället överföra skulderna till banker eller kända kreditinstitut. Det har dessutom funnits ett starkt uppdämt behov för hushållen att kunna investera i kapitalvaror, vilket de har kunnat göra på senare tid. Det gäler mera ett mättekniskt problem än ett reellt problem.

Roland Sundgren sade emellertid något som gav mig anledning att begära replik, nämligen att ungdomsbosparandet för ungdomar mellan 16 och 25 år är särskilt gynnsamt för de ungdomar som har låga inkomster. Jag skulle vilja påstå att denna sparform endast är särskilt gynnsam för ungdomar med goda inkomster. De ungdomar som har låga inkomster eller saknar inkomster har inte samma möjligheter att utnyttja denna nya sparform. Det är detta vi har påtalat och vänt oss emot. Dessa ungdomars problem skall man emellertid i stor utsträckning kunna tillgodose genom ett återinförande av statliga bosättningslån. Självfallet skall dessa lån — och det har vi påpekat i olika sammanhang — ha sådana villkor beträffande kreditprövningen att ungdomar som inte har goda inkomster skall kunna få lån. Kreditprövningen måste självfallet, om det skall vara någon vits med dessa lån, och som jag har framhållit i mina inlägg, vara mycket generös. Även om man inte skall överbetona detta och även om ungdomsbosparandet kommer att få viss betydelse för en del ungdomar, behövs dessa statliga bosättningslån med ungefär den utformning de hade tidigare men med en större generositet då det gäller kreditprövningen. Dessa lån behövs för att lösa de problem som många unga hushåll och ungdomar har i dag. Jag hoppas att den uppmärksamhet som man nu kommer att ägna detta problem kommer att kunna kopplas till frågan om sparformer, som man nu skall studera över huvud taget. Även om vi i dag inte får ett beslut som innebär ett nytt uttalande från riksdagens sida om återinförande av bostadsbidragen, så hoppas jag att frågan ändå skall ha fallit ett steg framåt.
Herr talman! Roland Sundgren anmärkte på att folkpartiet i reservation 3 har sagt sig inte vilja ytterligare stimulera allemanssparandet genom att medge ytterligare insättning av 5 000 kr. under december 1988, och januari och februari 1989. Bakgrunden till att vi har sagt detta är att den offentliga sektorn i dag har ett sparandeöverskott, medan däremot de icke-finansiella företagen på grund av stora investeringar har ett sparandeunderskott. Det finns i den situationen ingen anledning för staten att ta in mera pengar på och sparstimulerande åtgärder finansiellt sparande. Riksbanken lånar billigare och bättre genom statsskuldväxlar och sparobligationer och har därigenom också möjlighet att påverka kreditmarknaden på det sätt man vill. Herr talman! Eftersom jag glömde att yrka bifall till reservation 3 i mitt anförande, ber jag att få göra det nu.
Herr talman! Rune Rydén sade att det är viktigt med fasta spelregler för sparandet.

Det som det nu är viktigt att understryka är att uppgången i det offentliga sparandet har mer än väl kompenserat nedgången i hushållssparandet. Genom att se till att det offentliga sparandet ökar kan man få ett tillräckligt sparande för den nödvändiga utbyggnaden inom exempelvis näringslivet, för investeringar osv. — genom löntagarfonder, fjärde och femte AP-fonden och ett ökat offentligt sparande. Ofta är det här ett mycket rationellare sparande ur samhällets synpunkt, eftersom det går att styra till angelägna investeringar. Det går också på ett smidigare sätt att anpassa till de olika konjunkturer som finns i samhället, där det i bland gäller att stimulera eller dra in konsumtion, ibland att stimulera investeringar. Detta är också ett demokratiskt sparande. I sitt inlägg före pausen tog Lars De Geer upp frågan om ägarspridning. Här är det just fråga om ägarspridning. Vi hävdar att det här verkligen är en spridning, när vi alla tillsammans är med och äger och gemensamt också beslutar om en del av sparandet.

Herr talman! Till Roland Sundgren vill jag bara säga att de borgerliga partierna visst inte ser sparandet som en isolerad företeelse. Roland Sundgren vill spara bara i den offentliga sektorn — det fick vi klart för oss av hans senaste inlägg. Sparandet där skall öka. Det vill vi på den borgerliga sidan, och framför allt vi moderater, inte, därför att det på lång sikt leder till en ökad socialisering av samhällets ekonomi. Och det är en väg som inte är särskilt framkomlig; det tror jag Roland Sundgren kan förstå i dagsläget, när sparandet har nått lägre nivåer än någonsin. Det är faktiskt så att vi i dag inte har något positivt sparande utan ett negativt, dvs. vi förtär av det kapital som vi har. Sparkvoten är minus 3,7 90. Det tycker jag är ett tecken så gott som något på att den socialdemokratiska sparpolitiken har misslyckats kapitalt.
Herr talman! Det sparande som Roland Sundgren accepterar och talar för ger ett kollektivt ägande genom fonder, verk och statliga företag. Det ger alltså en socialiserad ekonomi. Precis som Rune Rydén nyss har sagt, är vi i folkpartiet för en marknadsekonomi, och vi vill alltså ha ägandespridning genom sparandet, inte sparande i den offentliga sektorn.
Herr talman! Här bevisade faktiskt Rune Rydén att han såg hushållssparandet som en isolerad del. Han säger så här: Vi har det lägsta sparande som vi någonsin har haft i Sverige. Men det är ju inte på det sättet, — vi har ett lågt hushållssparande. Detta kan dock kompenseras med annat sparande, exempelvis ett ökat sparande inom den offentliga sektorn. Sparandet är i dag högre än det var exempelvis 1982, eftersom vi då hade ett bytesbalansunderskott på 23 miljarder kronor. Vi har ändå under tre år sedan dess haft ett överskott i bytesbalansen — även om det var lågt det senaste året och även om vi just för innevarande år ser ut att få ett underskott i bytesbalansen. Då är det ju angeläget att se till att sparandet ökar, och vi är också angelägna att se till att hushållssparandet ökar. Jag är medveten om att vi här rör oss med olika värderingar när det gäller hur vi skall spara. När man från borgerligt håll talar om en socialisering, kan man lika väl använda ordet demokratisering. Vi menar ju att det är en demokratisering av det ekonomiska livet om man får ett sparande som omfattas av fler människor. Det kan organiseras på olika sätt, bl.a. genom ett kollektivt sparande. Ett sparande utifrån de borgerliga värderingarna, som bygger väldigt mycket på ett individuellt sparande och på ett företagssparande, leder ju till en ekonomisk maktkoncentration och till stora klasskillnader i samhället. Jag fann ett intressant anförande av Henry Kaufman, som ju är en ryktbar guru från Wall Street, när han talade på en konferens i Göteborg. Han påpekade att ett stort institutionellt sparande betydde mycket när det gällde att hantera den börskrasch som vi hade i höstas. Den har inte drabbat samhällsekonomin så hårt i form av kraftiga svängningar och nedgångar just på grund av att vi har mera av ett institutionellt och gemensamt sparande i vårt samhälle.
Herr talman! Redan i mitt anförande på förmiddagen tog jag upp en del frågor kring sparandet. Dels därför, dels med hänsyn till angelägenheten av att i tid avsluta riksmötet ber jag att få nöja mig med att yrka bifall till reservationerna 1, 5, 7, 8, 9, 10 och 12.

Herr talman! Det är inte lätt att känna den rätta stimulansen när vi i skatteutskottet nu, med den här formen av, skulle jag vilja säga, uppsamlingsheat skall fortsätta dagens debatt. Jag hoppas dock att debatten inte skall förorsaka något sådant trauma som finansministern nämnde, dvs. någon häftig psykisk påfrestning. Jag är litet betänksam när det gäller kommittén för indirekta skatter. Man vet ju inte hur det går för den. Det finns visserligen utredningsdirektiv för kommittén, men i stort sett skall den utreda sådant som en mängd utredningar har gått bet på under de senaste tio femton åren. Dessutom får man nu tilläggsdirektiv om att utreda frågan om en sänkning av matmomsen. På den punkten tror jag dock att risken för trauma är stor. Siffror sparkar, sade Kjell-Olof Feldt — för att något kommentera dagens debatt. Jag tycker att Kjell-Olof Feldt på ett ganska genant sätt beskrev de senaste två regeringsperioderna, som ju omnämnts vid några tillfällen här i riksdagen. I årets kompletteringsproposition kan man beträffande långtidsbudgeten läsa om vikten av att vi nöjer oss med en utveckling som innebär att lönerna stiger med 3 90 under de kommande åren. Om den siffran fördubblas, får vi en för landet synnerligen ogynnsam utveckling med växande budgetunderskott och en ökad arbetslöshet. Men finansministern skäms inte över att stå här och jämföra de olika perioderna — trots att socialdemokraternas sista insats före 1976 bestod i att man höjde lönekostnaderna 1974, 1975 och 1976 med i storleksordningen 10—20 26. Det var en kostnadsexplosion för svensk industri, som Nils Åsling i dag mycket riktigt påtalade, och denna slog så att säga kollektivt ut den svenska industrin. Sedan kom den djupaste lågkonjunktur som vi någonsin har upplevt. Det är generande att lyssna till denna av finansministern så förenklade analys av situationen under de aktuella perioderna. Nu kan man, som Anne Wibble också gjorde, rikta en mycket berättigad kritik mot regeringen för att den har misslyckats med att hålla lönekostnaderna och därmed prisutvecklingen i schack. Det har kostat oss som nation en ganska rejäl summa pengar, genom att den ekonomiska tillväxten och den ekonomiska utvecklingen i landet inte har blivit vad den borde ha blivit. Till detta har också den socialdemokratiska skattepolitiken bidragit. Genom brist på framsynthet har den drivit på den negativa utvecklingen. Om socialdemokraterna hade lagt ner en tiondel av den energi som de har använt för att höja och hitta på nya skatter till att i stället modernisera och anpassa det svenska skattesystemet till den internationella utvecklingen på området, hade situationen inte varit den som den är i dag. Vi hade inte behövt notera de välfärdsförluster som strejker och andra oroligheter på arbetsmarknaden har förorsakat. Folkpartiets mål är en sänkning av skattetrycket. Men vi lovar inte stora och snabba skattesänkningar i samband med en skattereform, bl.a. därför att vi vill klara den sjukvård som vpk här i förmiddags anklagade oss för att rasera. Herr talman! Det är inte likgiltigt hur skatterna tas ut. Vissa skatter är skadligare för ekonomi och tillväxt än andra. Inkomstskatter tillsammans med inkomstprövade socialförsäkringssystem, med de kraftiga marginaleffekter som vi har haft i Sverige under en lång följd av år, är en särklassigt skadlig kombination. En skattereform måste enligt folkpartiets mening omfatta minst tre områden, och det är för det första självklart att den måste omfatta en reformering av inkomstskatten. Det måste löna sig att arbeta — det har vi i folkpartiet sagt i många år. Jag vill tillägga att det måste löna sig att arbeta mera också, att utbilda sig för mera kvalificerade uppgifter, att ta ansvar och satsa på företagande. Efter en långsiktig skattereform skall ingen behöva betala mer än 50 kr. av en nyintjänad hundralapp i skatt. Det absoluta flertalet, 98-99 26 av inkomsttagarna, skall betala högst 40 96 i marginalskatt enligt folkpartiets förslag. Nära nog alla inkomsttagare skall alltså få behålla minst 60 kr. av en nyintjänad hundralapp. Dessa exempel avser en kommunalskatt om 30 kr. Skatteskalorna skall också inflationsskyddas. Det andra området som skall omfattas av en skattereform är kapitalbeskattningen. Folkpartiet föreslog för några år sedan i en partimotion att de tre inkomstslagen inkomst av annan fastighet, inkomst av kapital och inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet skulle slås ihop till ett inkomstslag. I ett replikskifte med mig här i kammaren förklarade Kjell-Olof Feldt att han tyckte att det var ett ganska intressant förslag. Nu är förslaget utredningsdirektiv. Det är bra att socialdemokraterna tar våra förslag — egentligen borde de ta alla. Skattesatsen på detta nya inkomstslag skall enligt folkpartiet vara 40 96, dvs. detsamma som marginalskattesatsen för det absoluta flertalet heltidsarbetande. Genom denna utformning undviks s.k. skattearbitrage, dvs. att inkomster genom skatteplanering omvandlas från ett till ett annat, mera lågbeskattat inkomstslag och därigenom undgår skatt. I konsekvens med skattesatsen 40 96 föreslår vi en fortsatt avdragsbegränsning för de 1 å 2 96 av inkomsttagarna som har de högsta inkomsterna. Vi accepterar med andra ord en viss fortsatt avdragsbegränsning för att vinna en ökad symmetri i kapitalbeskattningen. Relaterad till skattesatsen är dock avdragsbegränsningen i folkpartiets förslag betydligt mindre än den var tidigare — det är också betydligt färre människor som kommer att omfattas. Det tredje området som vi vill skall innefattas i en långsiktig skattereform är inkomst av rörelse. Jag avstår av tidsskäl från att gå in på detaljer. Däremot kan jag försäkra, att om folkpartiet får ett avgörande inflytande efter höstens val skall förmögenhetsskatten på arbetande kapital omgående avskaffas, och i samma andetag ändras de diskriminerande regler som gäller för barn och medhjälpande maka i mindre företag. Herr talman! Jag skall säga några ord om reservationerna. I folkpartiets energimotion har vi angett vikten av att de som har mindre anläggningar för att producera energi skall ha rätt att sälja denna kraft till någon kraftdistributör. Lika viktigt som detta är att olämpliga tröskeleffekter för utnyttjandet av de små vindoch vattenkraftverken undviks. Därför yrkar jag bifall till reservation 10. Reservation 15 avser bensin för drift av flygplan. Vi stödjer där tanken att bensin som säljs vid en flygdrivmedelsanläggning på en flygplats skall vara skattefri. Jag yrkar bifall till denna reservation. Då det gäller de allmänna principerna för energibeskattningen har vi från folkpartiets sida i reservation 18 anslutit oss till tanken att energiområdet skall inordnas under mervärdeskatten. Vi har känt en viss tvekan genom åren, därför att detta inte har varit möjligt utan att även punktskatter används. Nu föreslås i reservationen att det görs en kombination med avgiftsbeläggning av olika miljöfarliga utsläpp, såsom utsläpp av svavel, kväve och olika tungmetaller. Reservationens syfte kan sägas vara uppfyllt, genom att energiverket i den rapport som kom för inte så länge sedan redan har förordat en sådan lösning som folkpartiet föreslagit. Jag yrkar bifall till reservation 18. Slutligen föreslås i reservation 22 att generalklausulen, dvs. lagen mot skatteflykt, inte skall förlängas. Lagen uppfyller inte rättssäkerhetskraven, och den är ineffektiv. Den har enligt en utvärdering tillämpats i en del mycket triviala fall, som har avsett fastighetsöverlåtelse inom familjen m.m. Den har över huvud taget inte haft den minsta effekt då det gällt att undvika de verkligt besvärande fallen av skatteplanering eller skatteundandragande som skett över årsskiften genom användande av kommanditbolag o. d. Finansministern har också som svar på en fråga från mig förklarat detta vid en utfrågning i utskottet om rättssäkerheten i skatteprocessen. Däremot bör man ta fasta på den enskildes rätt. Med den mycket komplicerade skattelagstiftning som vi har i Sverige kan människor oförskyllt råka i sådana situationer där lagstiftarens intentioner inte längre fullföljs. Då bör det finnas en generalklausul genom vilken den enskildes rätt kan tas till vara. Jag yrkar således, herr talman, bifall till reservationerna 22 och 24.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 40 som berör frågor i anslutning till kompletteringspropositionen behandlas bl.a. regeringens förslag om en höjning av skatten på olja med 75 kr. per m?. Motivet är att åstadkomma en viss åtstramning av ekonomin. I skatteutskottet har det ovanliga inträffat att socialdemokratena har övergett förslaget i propositionen på denna punkt och helt anslutit sig till en motion från folkpartiet. I denna motion föreslås en höjning av skatten på olja med 200 kr. I och för sig kan en höjning av skatten på olja vara motiverad, men i så fall bör det ske en sänkning av någon annan skatt eller avgift. Centern har tidigare i vår föreslagit en höjning av oljeskatten, men detta förslag har bundits samman med en samtidig höjning av grundavdraget vid inkomstbeskattning från nuvarande 10 000 kr. till 11 500 kr. Vårt förslag skulle inte påverka det totala skatteuttaget. Socialdemokraterna sade nej till detta förslag, och under sådana förhållanden kan vi inte acceptera utskottsmajoritetens förslag om en skattehöjning på 200 kr., vilket vi framhåller i reservation 2. Skatten på kol bör anpassas till skattenivån på olja, och i anslutning härtill yrkar vi också avslag på utskottets förslag och bifall till reservation 5. I reservation 9 angående kondenskraftsoch kraftvärmeproduktion har bl.a. anförts att den nuvarande utformningen av beskattningen innebär att kondenskraftverk som enbart producerar elkraft får avräkna ingående energiskatt helt, medan kraftvärmeverk endast får avräkna den skatt som hänför sig till produktion av elkraft. Spillvärmen i kondenskraftverk undgår beskattning medan samma värme i kraftvärmeverk träffas av beskattning trots att den kommer till nyttig användning. Enligt vår mening måste en förändring av energibeskattningen genomföras, bl.a. för att främja en effektivare bränsleanvändning. Den nuvarande ogynnsamma beskattningen av kraftvärme jämfört med kondenskraft bör avvecklas. Detta bör ges regeringen till känna. I flera länder, bl.a. Danmark, har en mycket större satsning skett på en utbyggnad av vindkraftverk. Många anser att man med denna typ av vindkraftverk kan skapa förutsättningar för en betydande produktion av energi till ett lågt och fullt konkurrenskraftigt pris. Det är därför angeläget att beskattningen utformas så, att den inte genom olämpliga tröskeleffekter hämmar ett effektivt utnyttjande av små vindkraftverk. Samma sak gäller små vattenkraftverk. Därför begär centern i reservation 10 en höjning av effektgränsen och ett bottenavdrag för små vindoch vattenkraftverk. I reservation 11 föreslår centern att en skatt på uran införs. Vi anser att energibeskattningen bör utformas så, att den förmånliga behandling som kärnkraftsproducerad el har i dag i skattehänseende successivt avvecklas. Ett led i en sådan avveckling är införandet av uranskatt vid produktion av kärnkraftsel. Utgångspunkten bör vara en skatt som tas ut per kWh insatt bränsle. Fördelen med denna utformning av beskattningen är att den träffar hela bränsleinsatsen till skillnad från den nuvarande kärnkraftselavgiften som endast tas ut på utlevererad el. Verkningsgraden vid kärnkraftverk är enligt uppgift från riksskatteverket ca 33 Jo, och en skatt med 1 öre per kWh på uran beräknas ge en årlig intäkt på ca 2 miljarder. Också detta förslag bygger på förutsättningen att andra skatter eller avgifter sänks. I reservation 13 berörs frågan om gasol för motordrift. Gasol är ju i jämförelse med bensin ett miljövänligt bränsle, och därför bör man sträva efter att skapa förutsättningar för en ökad användning av gasol för motordrift. Vi reservanter är angelägna om att åtgärder vidtas för att stimulera till ökad användning av gasol för motordrift. I reservation 14 berörs frågan om etanolen. Enligt reservanternas syn bör etanol producerad på svenska råvaror liksom andra inhemska bränslen befrias från skatt. Ett större utnyttjande av etanol som drivmedel skulle innebära många fördelar inte bara från miljösynpunkt utan också i försörjningsmässiga och sysselsättningspolitiska avseenden. Vi anser därför att det är angeläget att stimulera en introduktion av etanol. Framför allt är det viktigt att landets första fullskaleanläggning för etanolproduktion snarast befrias från skatt. Detta skulle vara ägnat att samla intressenter kring ytterligare satsningar på en sådan tillverkning. I dag finns det fullt tillräckligt underlag för regeringen att framlägga förslag om skattebefrielse för etanol. Vi begär därför att regeringen snarast vidtar åtgärder och kommer med förslag. I reservation 16 föreslår vi reservanter åtgärder för att stimulera småhusägare och bostadsrättsinnehavare att göra från samhällets synpunkt värdeful la investeringar i energibesparande utrustning. Vi föreslår avdragsrätt för investeringar som leder till effektivare energianvändning och till användning av förnybara energikällor. Avdragsrätt bör också omfatta energihushållande investeringar som bl.a. tilläggsisolering. I reservation 19 framför vi reservanter centerns syn på allmänna principer för energibeskattningen och menar att importerade miljökrävande energiråvaror såsom kol och olja bör ha en energilikformig beskattning. Importerade miljövänliga energikällor bör kunna få en viss ”miljörabatt”, innebärande att skatten sätts lägre än vad en energilikformig beskattning skulle motivera. Inhemska bränslen och alternativa drivmedel producerade av inhemska råvaror bör ej beskattas. Enligt vår mening bör skatt tas ut på råvaror, dels för att minska efterfrågan på sådana råvaror vars exploatering och användning är riskabel ur miljösynpunkt, dels för att begränsa utnyttjandet av knappa naturresurser. Råvaruskatt bör först införas för energi. Miljöavgifterna och skatten på råvaror och energi bör användas till att finansiera en sänkning av skatten på arbete. Skatteoch avgiftsinstrumentet bör användas i ökad utsträckning för att miljön och hushållningen med energi och råvaror skall förbättras. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. I reservation 23 berörs frågan om lagen mot skatteflykt. Enligt vår mening bör denna lag ändras och utformas i enlighet med de ursprungliga reglerna. Som vi vet gjorde socialdemokraterna efter sitt regeringsövertagande en ändring. Vi anser att man skall återgå till de ursprungliga reglerna. Skulle detta yrkande avslås, kommer vi från centern att stödja reservation 22 om ett direkt slopande av lagen mot skatteflykt. I samband med att kompletteringspropositionen avlämnades aviserade finansministern en eventuell förändring av inkomstskattereglerna för år 1989. Något konkret förslag framlades dock inte. Även oppositionspartierna har avstått från att framlägga konkreta förslag. Detta har medfört att frågan om skattepolitikens framtida utformning i sin helhet kommit att behandlas i finansutskottet, vilket är ganska egendomligt, eftersom det i vanliga fall är en fråga som behandlas av skatteutskottet. Det har inte ställts något direkt yrkande, och det finns inget utformat förslag. Därför har frågan denna gång behandlats av finansutskottet. Trots detta vill jag — helt kort — slå fast centerns syn på den framtida utformningen av skattepolitiken. Centern anser att vi bör införa en differentierad moms med lägre skatt på basmat och högre skatt för s.k. sällanköpsvaror. Detta är ett system som tillämpas i många andra länder, bl.a. inom EG-området. Nuvarande förhållande med världens högsta skatt på basmaten är orimligt. Centern har inte ändrat ståndpunkt sedan frågan var uppe i utredningen, men den gången utgick vi från — och det sades också i utredningen — att om man vill sänka momsen till viss del är systemet med livsmedelssubventioner givetvis det enklaste sättet. När nu moderater och socialdemokrater tar bort livsmedelssubventionerna anser vi att det är nödvändigt att gå en annan väg. Eftersom vi inte får återbetalning av momsen på de mest nödvändiga livsmedlen, via livsmedelssubventioner åt konsumenterna, är det nödvändigt att försöka få en differentierad moms på maten. Finansministern har ju under den senaste tiden antytt en något uppmjukad inställning. Han har i dag sagt att utredningen om indirekta skatter skulle ha fått tilläggsdirektiv att också se över denna fråga. Det hälsar vi givetvis med tillfredsställelse. Man ställer sig frågan om det verkligen har skett en sinnesändring inom det socialdemokratiska partiet när det gäller inställningen i denna fråga. Är man nu beredd att aktivt medverka till att så snart som möjligt få till stånd en differentierad mervärdeskatt på baslivsmedel? Jag vill gärna ställa den frågan till skatteutskottets ordförande Jan Bergqvist. Det kan finnas två skäl till att föra den här frågan till utredningen. Dels kan det vara praktiskt att få bort den från den aktuella debatten, dels kan det som jag sade ha skett en sinnesändring så att man verkligen vill åstadkomma någonting. Jag ställer frågan framför allt därför att jag har sett hur etanolfrågan har malts i utredningskvarnen år efter år utan att komma därifrån. Därför är det värdefullt om vi kan få ett klart besked på denna punkt och det helst redan i dag. Skattetrycket i Sverige har ökat under åren sedan 1982 med nära sju procentenheter och måste sänkas. Centern föreslår att marginalskatten sänks ytterligare. Marginalskatten bör vara högst 45 96 ide vanligaste inkomstlägena och inte för någon överstiga 65 96. Brytpunkten bör ändras till 45 procentsgränsen, vilket får en automatisk effekt på avdragen. Grundavdraget skall finnas kvar och bör höjas till 11 500 kronor, som vi föreslagit i vår motion. Skatteuttaget skall inte få förändras på grund av inflationen. Att vi håller så hårt på grundavdraget beror på att om man gör en radikal förändring av marginalskatten och man skall skydda de lägre inkomsttagarna, finns det praktiskt taget ingen annan väg att gå än att höja grundavdraget. Det är också så man har gjort i länder där man har företagit en betydande sänkning av marginalskatterna. Också företagsbeskattningen är föremål för översyn, och här måste uppmärksammas att särskilda regler måste utformas för egenföretagarna. I annat fall är det stor risk för att denna grupp inte får någon del av de positiva effekterna som man diskuterar att det nya förslaget skall innehålla men väl drabbas av alla negativa effekter. Vi har också föreslagit att arbetsgivaravgiften för egenföretagarna bör sänkas och att sjukförsäkringsavgiften sänks med fem procentenheter på en lönesumma upp till 500 000 kronor. Vidare bör inte egenavgiften tas ut på en inkomst motsvarande ett basbelopp, nu något över 25 000 kronor. Det största skatteproblemet inför 1989 är kommunalskatten. Först och främst behövs en bättre kommunal skatteutjämning. Kommunerna har drabbats av stora kostnadsökningar, inte minst genom årets lönehöjningar. Behovet att utveckla och förstärka insatserna inom vård, omsorg och skola är också stort. Kommunalskatten är för de allra flesta inkomsttagare den största delen av skatten, en sak som vi ofta glömmer bort. Ända upp till inkomster på omkring 350 000 kronor är kommunalskatten den största biten. Herr talman! Skattefrågorna utreds, nya förslag förväntas läggas fram vid årsskiftet 1988-89. Men före 1989 måste också vissa förändringar göras. En skatteomläggning för 1989 måste omfatta alla inkomsttagare. Den måste utformas så att också de lägre inkomsttagarna får del av de positiva effekterna av en skatteomläggning och inte — som vissa förslag innebär — endast får bära en betydande del av kostnaderna. Momsen på basmat bör sänkas. Vi måste få en bättre kommunal skatteutjämning. Marginalskatten bör sänkas. Företagsbeskattningen måste utformas så att skatteuttaget blir likvärdigt i stora och små företag. Herr talman! Jag har med detta inlägg velat klargöra centerns inställning till de frågor som behandlas i utskottsbetänkandet, samtidigt som jag vill slå fast min och centerns syn på den framtida skattepolitiken. Jag yrkar bifall till de reservationer där mitt namn förekommer och i övrigt till utskottets hemställan. Detta är det sista anförande jag håller i riksdagen — kanske jag får någon replik. Låt mig säga ett varmt tack till alla — meningsfränder och motståndare —- för det förtroende, den välvilja och den förståelse jag mött och som gjort dessa 23 år i riksdagen till en oförglömlig tid för mig.

Herr talman! Jag vill också passa på tillfället att tacka Stig Josefson för ett trevligt och givande arbete under de år som vi har verkat tillsammans i skatteutskottet, och jag önskar Stig lycka till i fortsättningen. Med anledning av hans anförande vill jag litet grand förtydliga folkpartiets politik. Stig Josefson sade att centern inte vill acceptera en skattehöjning. Det vill egentligen inte vi heller, och den totala effekten av folkpartiets samlade förslag blir en skattesänkning. Tar man de förslag vi lade fram i januari, blir den totala skattesänkningen 3 miljarder. Också om man räknar in oljeskatten, skulle det med folkpartiets förslag totalt sett bli en skattesänkning, även om den inte är så stor. I den situation som nu råder har vi ansett det viktigt att höja oljeskatten. Under den borgerliga regeringstiden sänktes oljans andel av vår energiförbrukning från 70 till 50 26, och det var en åtgärd som kostade väldigt stora pengar. Vi vill inte rasera de insatser som då gjordes genom att, med den prisrelation som nu gäller, stimulera människor att gå tillbaka till att elda med olja. Centern delar såvitt jag förstår vår bedömning på den punkten. Ni har ju själva föreslagit en höjning av oljeskatten med 500 kr. per kubikmeter, alltså två och en halv gång så mycket som vi har sagt. Men centern villkorar då detta med en höjning av grundavdraget. Det har man uttryckt i ett särskilt yttrande som jag inte riktigt förstår. Det står att skattesänkningar skall ske på ett fördelningspolitiskt riktigt sätt, men jag förstår inte innebörden. Det står att en höjning av grundavdraget med 1 500 kr. motsvarar en skattesänkning för alla inkomsttagare med 750 kr., men så är det ju inte. Skattesänkningen blir mer än dubbelt så stor för dem som har den högsta marginalskatten, jämfört med hur det blir för dem som har den lägsta. Jag vill rätta till den totalt felaktiga uppgiften i betänkandet.
Herr talman! Jag skall först kommentera det Kjell Johansson sade sist. En representant för folkpartiet sade tidigare här i dag att sänker man marginalskatten, blir det alltid de som har högst inkomst som får ut mest. Kjell Johansson och hans partikamrater har alltså redan slagit fast att så måste det bli. Men faktum är att höjer man grundavdraget, ger man alla chans att få del aven skattesänkning. Det kan inte Kjell Johansson förneka, och det är därför vi för fram det förslaget. I Amerika, i Västtyskland och i andra länder, där man gör en kraftig sänkning av marginalskatten, är man också beredd att höja grundavdraget. När det gäller oljeskatten har jag inte angripit folkpartiet utan bara konstaterat fakta. Vad jag har velat betona är att när vi kan acceptera en höjning av skatten på olja, är det under förutsättning att det sker motsvarande sänkning av andra skatter och avgifter. Det har varit vår linje, och jag tror att det hade varit värdefullt om folkpartiet intagit samma ståndpunkt. Då hade man kunnat förverkliga något av vad vi från borgerlig sida har sagt, nämligen att man skall sänka det totala skattetrycket.
Herr talman! Jag har nyss sagt att den totala effekten av folkpartiets samlade förslag blir en sänkning av skattetrycket, så där är vi överens med centern. Däremot har vi inte funnit det rimligt att villkora vårt förslag. Det är en ovanlig metod, och jag tror att det skulle leda till mycket stora svårigheter över huvud taget i arbetet i riksdagen, om man skulle på det sätt som centern här gör villkora vartenda förslag. Sedan ville jag bara påpeka att det är fel som det står i det särskilda yttrandet, att ett grundavdrag på 1 500 kr. ger alla en skattesänkning med 750 kr. Det är inte alls på det sättet. Den som har den lägsta marginalskatten, på en beskattningsbar inkomst om upp till 70 000 kr., får en sänkning på 525 kr., medan de som har högsta marginalskatten, de högsta inkomsttagarna, får en sänkning på 1 125 kr. Detta är exakt samma effekt som man får genom att sänka marginalskatten. Det ger samma utslag, eftersom det är samma skattesatser det gäller.
Herr talman! Det är mycket märkligt att inte Kjell Johansson har fattat att en höjning av grundavdraget innebär en skattesänkning från första början. Sänker man marginalskatterna i det högsta inkomstläget får inte inkomsttagarna med de lägsta inkomsterna någonting alls. Att det skulle vara fel att villkora ett förslag tycker jag också är ganska förvånansvärt. Skall man kunna fritt diskutera olika alternativ för att komma till rätta med skatteoch avgiftssystemet, då tycker jag det är en mycket naturlig väg att gå, för det innebär att man kan bestämma att det totala skattetrycket inte får höjas. Jag trodde faktiskt att Kjell Johansson var med på detta efter det myckna tal jag har hört från folkpartiets sida om att man inte skall höja det totala skattetrycket.

Herr talman! Det kanske är fel att diskutera andra frågor än de som tas upp i betänkandet. Utan tvivel är det andra frågor än de som ryms i detta betänkande som är de intressanta när det gäller skattepolitiken. De har också, om än kortfattat, berörts i kompletteringspropositionen av finansministern. Sakbehandlingen som sker på energiskatteområdet kan jag återkomma till. Jag tänkte däremot först ta upp vad som är substansen i de fyra raderna i kompletteringspropositionen om skatterna i framtiden. Jag avser främst 1989 —- även detta år ligger ju i framtiden. Om man i gör en liten tillbakablick på hur det har sett ut när det gäller inkomstskatterna kan man konstatera t.ex. att Wigforss modell på inkomstskattepolitik var att man skulle ha en skatt efter bärkraft. Wigforss hade som utgångspunkt för sin skattepolitik att de stora inkomstskillnaderna skulle i vart fall någorlunda utjämnas genom en progressiv inkomstbeskattning. På den tiden då Wigforss verkade hade också den statliga delen av inkomstskatten en väsentligt större betydelse i det totala skatteuttaget än vad den har i dag. Den var t.o.m. dominerande. I dag har det progressiva inslaget blivit en närmast obetydlig del. Tittar man på utvecklingen av avdragssystemet kan man knappast finna något kvar av utjämnande inslag, av progressivitet i skattesystemet. Detta gäller i vart fall genomsnittligt i de olika inkomstskikten. Detta är en utveckling som ägt rum sedan Wigforss tid, under Sträng och fram till dagens finansminister Feldt. Under de borgerliga regeringsåren agerade ifrån de borgerliga partierna budgetministrar som månade om att i mesta möjliga mån få bort progressiva delar i beskattningen. Genomsnittligt i de olika inkomstskikten har vi i dag ett skattesystem på inkomstskattesidan som nära nog är proportionellt, i vart fall vad gäller den faktiska skattebelastningen såsom den ser ut efter olika avdrag m.m. Vi ifrån vänsterpartiet kommunisterna tycker att detta är helt oacceptabelt. Vi menar, i likhet med Wigforss, att ett inkomstskattesystem i ett klassamhälle också skall vara inkomstutjämnande. Det skall vara progressivt. Detta går emot vad både de borgerliga partierna och dagens socialdemokrati står för när det gäller beskattningen. Det som hänt är att de proportionella kommunalskatterna men också de indirekta skatterna, som till största delen är regressiva, har ökat medan den statliga, progressiva inkomstskatten har minskat. Med dagens system kan man som lägst komma ned till 35,5 20 beskattning, genomsnittligt i landets kommuner. Kommunalskatten ligger i botten, och 5 Fo statlig skatt kommer in efter grundavdrag och schablonavdrag. Detta är enligt vårt förmenande för högt redan när man kommer in i skattesystemet. Det är därför vi också vill ha en annan typ av beskattning. Vi vill lösa upp den största skattedelen för flertalet människor, nämligen kommunalskatten, så att man kan få inkomstskatter som är väsentligt lägre än 35 960 för de grupper som har låga arbetsinkomster. Kapitalinkomsterna skall självfallet inte inrymmas i den lindringen av beskattningen. Grundavdraget har diskuterats, och man kan ha olika synpunkter på dess utformning och i vad mån det är ett stöd för låginkomsttagare eller också kommer höginkomsttagare till godo. Självklart är grundavdraget ett stöd både för låginkomsttagare och för höginkomsttagare när det gäller kommunalskatten. Men när det gäller den statliga skatten är grundavdraget utan tvivel mera gynnsamt för dem med höga inkomster och utan avdrag än för dem med låga inkomster. Det kan diskuteras om man inte på sikt bör se över det hela och gå tillbaka till vad som gällde i tidigare sammanhang, när vi hade olika ortsavdrag, det som nu kallas grundavdrag, som som gjordes enbart i den kommunala inkomstbeskattningen. I föregående debatt, i anslutning till finansutskottets betänkande, har nämnts att sparandet är negativt, och det stämmer. Jag vill påstå att en av orsakerna till detta är de utan tvivel mycket gynnsamma avdragsreglerna för räntor. Med en förändring på den punkten är jag också övertygad om att en förändring i sparkvoten skulle komma till stånd. Det skulle inte längre vara lika attraktivt att låna, och det skulle möjligen gynna sparkvoten så att den skulle bli positiv. I samband med att kompletteringspropositionen lades fram skickade finansdepartementet ut ett pressmeddelande, som man väl kan säga var något av sidokonfekt till de fyra raderna i kompletteringspropositionen. Pressmeddelandet gällde ett förslag om en fortsättning av sänkningarna av marginalskatterna. Det handlade även om på vilket sätt man ville finansiera sänkningen av marginalskatterna, nämligen genom en höjning av de indirekta skatterna, eventuellt mervärdeskatten. Det är klart att finansministern när han går den vägen, så går han den borgerliga skattepolitiken till mötes, åtminstone när det gäller marginalskattesänkningarna. Socialdemokraterna vill alltså sänka skatten för dem som har höga inkomster. Men för dem som har inkomster upp till drygt 80 000 kr. skulle det innebära en skärpning av beskattningen, dels naturligtvis genom det ökade skattetrycket med anledning av löneökningarna för 1988-1989, dels genom den ökning av mervärdeskatten och andra indirekta skatter som sker för att finansiera detta system. Vi från vänsterpartiet kommunisterna har i vår skrivning sagt att vi inte kan tänka oss att gå med på någon momshöjning. Utan att djupare gå in på varför vi inte kan göra det, kan jag konstatera att våra erfarenheter från 1982 års momsuppgörelse inte precis ger oss anledning att ansluta oss till en uppgörelse. Tvärtom är det en anledning för oss att vara på vår vakt beträffande den här typen av uppgörelser. Den främsta anledningen till att vi inte går med på detta förslag är emellertid att vi är motståndare till de indirekta skatterna och deras regressiva verkan. En höjning av momsen skulle ju även innebära en höjning av matmomsen. När det stod klart för finansministern att han inte skulle få en majoritet för förslaget om en höjning av momsen för att därigenom finansiera vissa kommande marginalskattesänkningar, hoppade socialdemokraterna så att säga på den folkpartistiska oljeskattevagnen. I stället för att höja skatten på olja med 75 kr., som regeringen hade föreslagit i propositionen, anslöt sig socialdemokraterna till folkpartiets förslag om en höjning av oljeskatten med 200 kr. och en motsvarande höjning av skatten på kol, vilket sammantaget ger en inkomstförstärkning på 1,3—1,4 miljarder kronor, kanske mer. Jag vet inte om detta kändes besvärande för Kjell Johansson, men jag tyckte att han hade litet svårt med förklaringarna i debatten med Stig Josefson. Bl.a. Bengt Westerberg sade i dagens partiledaromgång att folkpartiet ville sänka skattetrycket. Men trots detta skjutsar folkpartiet regeringen på sin egen skattevagn och tar inte konsekvenserna av att det handlar om en helhet. Det är inte helheten som regeringspartiet ställer sig bakom, utan det är bara en liten del. I detta fall plockade regeringspartiet russinen ur kakan. För vår del är det viktigt att slå fast att den här typen av skattepolitik, oavsett om den bedrivs av de borgerliga partierna eller av socialdemokraterna, innebär en skärpning av beskattningen för människor med låga inkomster. Som exempel kan jag nämna sjukvårdsbiträdena, som det förvisso inte är så lätt att få tag i nu för tiden, eftersom de har ganska dåliga löner. Inte så sällan är dessa kvinnor, som det oftast är, ensamstående med barn och utnyttjar kanske rätten att arbeta sex timmar per dag — en rättighet som jag tycker att de skall använda sig av. Sjukvårdsbiträdena är en grupp som hamnar i dessa inkomstskikt och som kommer att få en skärpning av beskattningen medan höginkomsttagarna, som utan tvivel har råd att bära högre skatter, får skattelindringar. Bo Lundgren sade att industriarbetaren betalar ungefär 65 26 av sin lön i form av olika skatter. Jag kan bara konstatera att Bo Lundgren har tagit sig an Skattebetalarnas förenings mycket tvivelaktiga kampanj och för fram denna förenings argument som sina egna här i kammaren. Det hade jag inte trott om Bo Lundgren. Jag tycker nämligen att Skattebetalarnas förening och deras kampanjer är allt annat än seriösa. Och även om jag har en annan uppfattning om skattepolitiken än Bo Lundgren, har jag ändå inte upplevt Bo Lundgren som oseriös, utan han har stridit seriöst för sina högerförslag. Herr talman! När det gäller 1989 års skatter har vi från vpk föreslagit en skatterabatt på 2 000 kr. för människor med inkomster upp till 140 000 kr. Vi har också föreslagit ytterligare skärpning av marginalskatten för dem som har inkomster över 250 000 kr. För ett sjukvårdsbiträde skulle detta förslag innebära en skattesänkning på ungefär 1 500 kr. , vilket självfallet skulle vara till nytta för henne, i stället för en skattehöjning. Jag kan notera att det under den senaste tiden har skett en vändning inom socialdemokratin när det gäller synen på matmomsen. Matmomsen har redan diskuterats vid flera tillfällen i dag. Men jag måste säga att det är bra att fler och fler partier ansluter sig till uppfattningen att det är nödvändigt att sänka matkostnaderna. Enligt tillgänglig statistik har livsmedelspriserna utan tvivel ökat mer än konsumentpriserna i övrigt under den senaste femårsperioden. Livsmedelspriserna har i stort sett ökat mer än konsument priserna i Övrigt varje år sedan mitten av 1970-talet. Det finns olika orsaker till detta. Stig Josefson nämnde bl.a. att en av orsakerna är minskningen av livsmedelssubventionerna. Om man ser tillbaka på den senaste femårsperioden kan man konstatera att de för många arbetarfamiljer nödvändiga livsmedlen har ökat med 50-60 20 mer än konsumentpriserna i övrigt. Det är möjligt att det är från dessa utgångspunkter som också socialdemokraterna kan tänka sig att minska matskatten och än en gång vara med och utreda ett sådant förslag. Herr talman! Slutligen vill jag säga något om energiskatterna. Man kan säga att den svenska energipolitiken och energiskattepolitiken utan tvivel lider brist på framsynthet och konsekvens. Kärnkraftsprogrammet har tillåtits rycka sönder möjligheterna till en konsekvent och framåtsyftande prispolitik. Det är andra faktorer än energioch miljöpolitiska som har använts för att täcka behov av tillfälliga inkomstkällor, bl.a. bensinskattehöjningen och oljeskattehöjningen. Utvecklingen av alternativa förnybara inhemska och andra energikällor motarbetas på olika sätt. Bindningen till kol, olja och kärnkraft har ökat i stället för att minska genom regeringens agerande i olika sammanhang. Vi vill från vpk:s sida satsa på alternativen och radikalt minska användandet av olja och kol, och naturligtvis även användandet av kärnkraft. Vi vill alltså avveckla kärnkraften och göra det väsentligt mycket snabbare än vad regeringen vill. För att möjliggöra detta krävs att man ändrar prisoch skattepolitiken inom energiområdet. Vi har därför lagt fram ett förslag som till en del kan verka för en framsynt energipolitik, där energibeskattningen utformas så att användningen av miljövänlig, förnybar energi stimuleras på bekostnad av miljöförstörande bränsle som olja, kol och uran. Från vpk:s sida ser vi energibeskattningen som en helhet, som inte skall präglas av ryckighet och användas som finansieringskälla när olika behov knackar på dörren. Jag skall bara ta några exempel på dessa olika frågor. Jag skall inte beröra alla reservationer på energiskatteområdet, utan bara nämna att det är viktigt att man ser till att man får en annan skattepolitik när det gäller kondenskraften kontra kraftvärmen. Att man som i dag i beskattningen främjar slöseri och spill med värme, kan vi inte acceptera. Vi menar att man måste se till att förändra beskattningen och göra den neutral, i varje fall när det gäller kondenskraft kontra värmekraft. Naturgasen är en bra, viktig och miljömässig energikälla som är på frammarsch. Vi måste därför ha en lägre skattesats på det området. Den bör ligga på ungefär 25 96 av oljans per energienhet. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de reservationer där mitt namn finns med. Jag vill dessutom yrka bifall till reservation nr 10. Genom ett förbiseende i hanteringen i utskottet komm jag inte att stå med på den reservationen. Det skulle då ha blivit en majoritetsskrivning. Reservationen berör frågan om de nuvarande effektgränserna och de tröskeleffekter som finns när det gäller små vindoch vattenkraftverk. Herr talman! Jag yrkar således även bifall till reservation nr 10.

Herr talman! Det känns på något sätt litet avigt när Tommy Franzén anklagar oss i folkpartiet för att inte hålla på vår politik. Vpk överger ju praktiskt taget alltid sin egen politik och tjänstgör som ett rent transportkompani för socialdemokraterna här i kammaren. Jag tycker att det uttalandet var litet galet, särskilt som Tommy Franzén sedan började tala om att man radikalt skulle minska användningen av olja och kol. Egentligen begärde jag inte ordet med anledning av detta. Jag begärde ordet långt innan Tommy Franzén kom så långt. Jag gjorde det för att tacka Tommy Franzén för den tid som vi har arbetat tillsammans i skatteutskottet. Av naturliga skäl har vi inte varit överens om tagen, men vi har haft ett intressant meningsutbyte både i och utanför plenisalen. Jag önskar Tommy Franzén lycka till i hans fortsatta verksamhet.

Herr talman! Det är med visst vemod jag i dag konstaterar att två av skatteutskottets ledamöter deltar i sin sista riksdagsdebatt. Stig Josefson kom till bevillningsutskottet 1969. Han har sedan varit det utskottet och skatteutskottet trogen. Tommy Franzén kom första gången till skatteutskottet 1977. Jag vill tacka Stig Josefson och Tommy Franzén för deras insatser i skatteutskottet. Ni har skickligt och kunnigt företrätt era partier i skattefrågorna. Det har liksom hört till att ni har medverkat i alla viktiga skattedebatter här i kammaren. Jag vet att jag talar å hela utskottets vägnar, när jag nu tackar er för gott samarbete och för alla de konstruktiva bidrag som ni har gett till utskottets arbete. Herr talman! När de borgerliga partierna förstår att de kommer att avkrävas besked om vilken gemensam politik deras regeringsalternativ skulle innebära har de några typiska standardreaktioner som är väl kända vid det här laget. De ställer t.ex. intensiva frågor och anklagar oss socialdemokrater för att inte ge besked om den exakta politiken i olika delfrågor. Det gäller ofta sådana frågor som är föremål för utredning. De gör också utfall mot socialdemokraterna och påstår att vi skulle vara synnerligen splittrade i en rad frågor. Det har faktiskt sitt intresse att se hur detta mönster kommer igen nästan varje dag nu för tiden i riksdagens debatter. Bo Lundgren gjorde ett närmast patetiskt inlägg om vad han kallade en djup oenighet mellan statsministern och finansministern. Försöken att skyla över den borgerliga oenigheten blir tydligen alltmer desperata. Både statsministern och finansministern har i dag i mycket skarpa ordalag kritiserat moderaternas skatteförslag. Moderaternas förslag innebär att man sänker skatten kraftigt för personer med de högsta inkomsterna. Samtidigt får folk i vanliga inkomstlägen bereda sig på att det kan bli fråga om höjda kommunalskatter, höjda kommunala taxor och försämrad service på olika sätt. Vi skall ha en helhetsreform när det gäller skatterna, där marginalskatterna skall ses som en del i det stora sammanhanget. Bo Lundgren talar om att det är ofrånkomligt att marginalskattesänkningar leder till att den som har höga inkomster får mera räknat i kronor. Ja, det är klart att om man skulle bryta loss en del av skattereformen och bara se till själva marginalskatteför ändringen skulle det få den effekten. Det moderata förslaget innebär emellertid att de som har låga inkomster får en marginalskattesänkning med 0,5 26. De som har höga inkomster får en marginalskattesänkning med 5 9. Moderaterna ger ju inte bara i kronor räknat mera till de rika om man har samma procentuella sänkning av marginalskatterna, utan de ger procentuellt tio gånger mer till de rika än till de fattiga. Jag vill fråga Stig Josefson vad centerpartiet egentligen anser om det förslaget. Jag var litet förvånad över att Stig Josefson inte närmare kommenterade detta förslag i sitt anförande. Bo Lundgren och moderaterna bedriver vad som närmast kan betecknas som en skräckpropaganda om avdragen. Jag vill därför erinra om att under vår tid i regeringsställning har vi ökat sparavdraget, vi har rättat till reseavdraget med 1000 kr., vi har infört ett fackföreningsavdrag för löntagare, vi har höjt grundavdraget och vi har ökat schablonavdraget för inkomstens förvärvande. Vi går bestämt emot de borgerliga partierna, när de vill ta bort 1 000 kr. från löntagarnas schablonavdrag. Det skulle sänka standarden för hundratusentals människor. Det skulle också innebära att många inte skulle kunna använda den förenklade självdeklarationen utan få lov att gå tillbaka till de mera krångliga blanketterna. Vi kommer att genomföra en total skattereform, där vi tar hänsyn till alla skatteeffekter, när det gäller såväl avdrag och skattesatser som andra inslag i skattepolitiken. Kjell Johansson anklagade förmiddagens debattörer för att göra en förenklad analys. Sedan gav han sig själv in på att analysera verkligheten. Det skulle möjligen kunna finnas anledning för Kjell Johansson att själv fundera över att något förfina sin analys. När Kjell Johansson talade lät det som om de sex åren 1976-1982 hade utplånats från Sveriges historia. Hur var det, Kjell Johansson, sänktes skatten under dessa år? Nej, den höjdes. På förslag av folkpartiets budgetminister beslutade riksdagen år 1980 om den största enskilda skattehöjningen i modern tid. Stig Josefson hade frågor beträffande utredningen om indirekt beskattning. Han undrade om baslivsmedel kommer att skiljas ut. Jag kan inte svara på den frågan, eftersom den får behandlas av utredningen. Man jag noterar att centern har lämnat definitionen av baslivsmedel. Era förslag har på sistone handlat om obearbetade livsmedel, som gryn och potatis, men inte t.ex. bakat bröd och andra beredda produkter. Till Tommy Franzén vill jag säga att också jag beundrade Wigforss. Men det har ju skett stora förändringar i den ekonomiska strukturen sedan han var finansminister. Då var den totala skattekvoten 10-20 96 av nationalprodukten. Om man tar hänsyn till de reala priserna kan man peka på att det har skett en ökning av progressiviteten i vissa sammanhang. Det står också klart att i ett läge där man tar ut så mycket större andel av den samlade produktionen i skatter och sociala avgifter, är det ofrånkomligt att alla medborgare måste vara med och bära bördan — de rika räcker inte till för det. I förrgår tog riksdagen ställning till energipolitiken. Det var ett historiskt beslut om kärnkraften, hushållning med energi och en internationellt sett unik satsning på förnybara och miljövänliga energikällor. I arbetarrörelsen har vi haft en bred diskussion, och därefter har vi samlat oss till beslut. Det betyder att den som röstar fram en socialdemokratisk regering vet att den regeringen kommer att arbeta enligt de riktlinjer som riksdagen drog upp i tisdags. När vi nu diskuterar skatten på energi får vi nya exempel på hur de borgerliga splittras på tre oförenliga linjer. De kan vara överens om att hugga mot socialdemokraterna, men de är inte överens om hur deras gemensamma sakpolitik skall se ut. De borgerliga partierna har varsin motstridande reservation om principerna för energibeskattningen. Moderaterna sätter i fråga om det alls är meningsfullt att använda skatter som ett energipolitiskt instrument. Centern kräver däremot att skatter och avgifter skall användas kraftfullt för att påverka energihushållningen. Till skillnad från de två andra partierna kräver centern också en särskild råvaruskatt för energi. I fråga om oljan har folkpartiet ett förslag som innebär 1 780 milj.kr. mer i skatt, vilket också har blivit utskottets förslag. Moderaterna motsätter sig varje höjning, medan centern vill höja oljeoch kolskatten med sammanlagt 5 miljarder för nästa år. Med de pengarna vill centern kraftigt höja grundavdraget, vilket väl snarast innebär motsatsen till folkpartiets politik, där man vill gå i motsatt riktning och snarast sänka grundavdraget. Centern vill för sin del ta ut 2 miljarder i uranskatt, men det ställer inte folkpartiet och moderaterna upp på. När de borgerliga lägger särskilda förslag i skatteutskottet gör de det gemensamt bara i tre fall, och i femton fall presenterar de splittrade reservationer. Om energifrågan kan man säga att de borgerliga verkar var lika splittrade i dag som 1978, när den borgerliga regeringen sprack på grund av inbördes motsättningar i den frågan. Om skattefrågan måste man säga att de borgerliga i dag är klart mer splittrade än 1981, när deras regering sprack på grund av oöverstigliga motsättningar i den frågan. Jag har faktiskt ägnat mig åt att närmare studera de borgerliga skatteförslagen under de senaste åren. Våren 1979 hade de borgerliga 30 splittrade reservationer inom skattepolitiken. Våren 1982 hade de 26 splittrade reservationer. Våren 1985 var de uppe i 77 splittrade reservationer. I vår har antalet växt till ett historiskt rekord: de borgerliga går fram med inte mindre än 190 splittrade skattereservationer. Det är inte ett uttryck för att antalet detaljer skulle ha ökat i skattepolitiken, utan här är det fråga om rejäla kollisioner i många av de helt centrala skattefrågorna. Oenigheten gäller inriktningen av skattepolitiken, skatteskalorna; synen på moms, kommunalskatten, grundavdrag, principerna för energibeskattningen och många av skattepolitikens verkliga kärnfrågor. I rättvisans namn måste sägas att de borgerliga är överens om att beröva löntagarna 1 000 kr. i schablonavdrag och ge kapitalägarna en rad förmåner, och det finns också en del andra frågor där de har kunnat samla sig. Låt oss ta två riksmöten före allmänna val, 1984 88, och jämföra dem. Mellan de två riksmötena fördubblades antalet splittrade borgerliga reservationer från 96 till över 200. Samtidigt minskade antalet gemensamma borgerliga reservationer med drygt en fjärdedel, från 70 till 48. Mellan dessa två riksmöten som har föregått allmänt val har andelen gemensamma borgerliga reservationer minskat från drygt 40 Ze till mindre än 20 90. Inte ens vart femte förslag som de borgerliga för fram i skattepolitiska reservationer numera är gemensamma. Jag har gått tillbaka till mitten av 70-talet, men inte något år har jag kunnat finna en så katastrofalt låg andel gemensamma borgerliga förslag som nu inför höstens val. I detta perspektiv blir det närmast rörande när de borgerliga anklagar socialdemokraterna för att inte lämna besked om alla konkreta detaljer i regeringens framtida skattepolitik, speciellt som vi har olika utredningar på gång. Vi socialdemokrater kommer att fortsätta att sänka inkomstskatten. Vi skall med kraft driva förenklingarna vidare. Vi skall se till att beskattningen av kapitalvinsterna blir effektivare. Viskall bredda basen för momsen och för företagsbeskattningen. Vi vill tränga tillbaka skatteflykt, bl.a. genom att göra generalklausulen bättre. Vi skall utveckla skatterna så att de mer stimulerar arbete och sparande och gör det mindre lockande att spekulera och konsumera på kredit. Skatterna är det pris som vi betalar för att kunna bevara och utveckla vårt unika välfärdssystem. För första gången i modern historia försöker vi nu ta ett samlat grepp över hela skattesystemet. Själv är jag optimistisk. Jag tror att vi har goda förutsättningar att få både enklare och rättvisare skatter. Låt oss ta väl vara på denna chans till en rejäl och bra skattereform. Då tar vi också väl vara på det svenska folkhemmet.

Herr talman! Jag känner faktiskt inte igen Jan Bergqvist och socialdemokraterna när jag lyssnar till hans anförande. Vi är fem partier i riksdagen — jag trodde att det var alldeles självklart. Det finns fem partier som är uppbyggda på demokratisk grund. I varje fall vi i centern har en stark förankring i folkrörelsen. Vi för dess talan och dess politik. Det finns alltså inte något samlat borgerligt eller socialistiskt block. Jag trodde att vi kunde utgå från det. Jag kan inte minnas att socialdemokraterna under de år jag har varit med förlorat voteringar så ofta som i år, på grund av att vpk har röstat med de borgerliga. Men jag har aldrig sagt att här skulle finnas endast två partier. Jag respekterar att det finns fem partier. Det föreligger alltså inte någon splittring eller oenighet, eftersom vi är fem partier. Varje parti utgår från sin ståndpunkt, och det är den ståndpunkten vi har att föra fram i kammaren. Hur de andra partierna sedan röstar blir deras sak. Det finns ingenting som binder samman partierna på detta sätt. Om det blir så att socialdemokraterna efter valet känner sig nödsakade att finna en plattform för en majoritet för en regering får man resonera med andra partier. Det har socialdemokraterna insett vid tidigare tillfällen. Men det verkar som om man totalt har glömt bort det i dessa ständiga klagomål mot de borgerliga partierna och talet om den borgerliga splittringen. Vi är tre borgerliga partier som har rätt att vara självständiga i arbetet i riksdagen, lika väl som varje parti bygger på olika väljargrupper. Jag tycker att vi skall respektera det. Det skulle höja debattens nivå väsentligt om vi kunde undvika denna diskussion om splittring inom olika grupperingar vilka inte existerar. Det är i stället fråga om att man försöker träffa en kompromiss och komma fram till en majoritet. Jan Bergqvist undrade varför jag inte angrep Bo Lundgren när det gäller moderaternas skatteförslag. Jag angrep inte någon när det gäller inkomstskatteförslaget. Jag deklarerade centerns syn på skattefrågorna. Eftersom vi kom litet vid sidan om i dagens debatt ville jag inte ta upp någon direkt debatt om de olika skattesystemen. Jag tog ändå tillfället i akt att presentera och understryka centerns syn på de olika skattefrågorna. Vi har inte ändrat oss när det gäller frågan om moms på baslivsmedel. Vi har framfört att vi vill ha en lägre skatt på basmat. Vi har inte preciserat hur denna skatt skall utformas. Alldeles givet är att det är lättare om man drar gränsen för baslivsmedel så tidigt som möjligt i produktionsleden. Om man drar gränsen i det sista ledet blir det svårare. På den punkten har kanske ett missförstånd uppstått. Jag vill säga till Jan Bergqvist att vår tidigare ståndpunkt står fast. Vi vill ha lägre moms på baslivsmedel. När vi hade subventionerna gällde de råvaror, och då var det lättare att uppnå ett effektivt resultat ur fördelningspolitisk synpunkt. Det är detta jag hoppas att utredningen kommer att studera. Jag beklagar att jag inte fick något svar på frågan om det skett någon sinnesändring hos socialdemokraterna och om man verkligen är beredd att försöka få fram ett förslag om lägre moms på baslivsmedel. Jag vill gärna upprepa den frågan. Jag tror att det skulle vara värdefullt för oss alla om vi fick veta detta. Det kan väl inte vara en så förfärligt stor prestigesak, om man verkligen är beredd att göra en insats för att komma fram till ett förslag om differentierad moms. Det är ganska orimligt att ha denna höga skatt på de nödvändigaste livsmedlen. Jag svävade här mellan stora förhoppningar och något tvivel när jag lyssnade till finansministern. Jag hoppas verkligen att detta inte bara är ett försök att föra bort frågan från den dagsaktuella debatten, utan att det är ett ärligt menat försök från socialdemokraterna att hjälpa till att få fram ett system som är mer likartat det man har i andra delar av världen och som syftar till att åstadkomma en rimlig beskattning av de mest nödvändiga livsmedlen.

Herr talman! Jan Bergqvist sade att marginalskatterna skall ingå i en reformering av skattesystemet i dess helhet.

Såvitt jag förstod sade sig Jan Bergqvist också tycka om Wigforss skattepolitik. Även om skattekvoten, som Jan Bergqvist sade, då uppgick till mellan 10 och 20 26, kunde ju huvudparten hänföras till den statliga inkomstbeskattningen. Det betyder att omkring 50 26 av skattekvoten ändå utgick från en progressiv beskattningsprincip. I dag är skattekvoten visserligen högre. Men dess värre är ju enbart 12-13 20 av skattekvoten progressiv. Det är utan tvivel fråga om en mycket klar tillbakagång. Jan Bergqvist sade vidare att de rika i dag inte räcker till för att ge de högre skatteomtäkter som behövs. Det skall väl erkännas att de inte heller gjorde det på Wigforss tid. Men vi kan väl ändå konstatera, Jan Bergqvist, att det finns att ta av bland de rika, om man med begreppet rika kanske inte bara menar fysiska personer. Visserligen finns det, som har framhållits tidigare i debatten här i dag, miljardärer och miljonärer. Att höja skatterna för dem kanske i sig inte ger så mycket. Men vi har ju bolagen, inte minst försäkringsbolagen, och situationen där känner ju Jan Bergqvist till. Vidare handlar det om spekulationen i aktier m.m., reavinster etc. och inte minst förmögenheter. Om man i begreppet rika innefattar även detta, skulle det räcka till för att i vart fall göra en väsentlig omfördelning, om man nu skulle vilja det. De skatter som vi får in av det som jag här har räknat upp utgörs ju inte av mer än ungefär 20 miljarder kronor av samhällets totalt 450-500 miljarder kronor i skatteintäkter. Med en omfördelningspolitik där man plockar in pengar på dessa områden räcker i vart fall de rika till ganska väl. Jag konstaterar att Bo Lundgren och jag i denna sista skälvande stund till stor del är överens. Det gäller den kritik som Bo Lundgren nyss framförde till Jan Bergqvist beträffande Kjell-Olof Feldts debattinlägg, eller vad man skall kalla det pressmeddelande om 1989 års skatter som kom i samband med kompletteringspropositionen. Bo Lundgren sade att socialdemokratisk skattepolitik innebär att man höjer skatten för låginkomsttagarna och sänker den för höginkomsttagarna. Om denna analys är Bo Lundgren och jag helt överens. Kjell Johansson menade att vpk var ett transportkompani för socialdemokraterna. Jag skall inte dra i gång någon debatt om detta. Jag vill i stället bara konstatera att när Kjell Johansson och hans bröder på den borgerliga sidan nu har röstat bort vårt förslag, har vi tvingats att stödja det näst bästa. Jag vill slutligen, eftersom detta är mitt sista inlägg i kammaren över huvud taget, få tacka för de välgångsönskningar som har framförts till mig. Jag vill även tacka kamraterna i skatteutskottet för de intressanta debatter som vi har kunnat föra och det kamratskap som vi har haft. Jag vill via kanslichefen i skatteutskottet, framför allt rikta ett tack till utskottets personal, som jag under alla år har haft ett mycket gott samarbete med. Tack skall ni ha!
Herr talman! Det här blir också mitt sista inlägg. Men jag kan ändå inte låta bli att litet grand kommentera det otroligt avslöjande anförande som Jan Bergqvist här höll. Han började med att kort räkna upp några avdrag som socialdemokraterna hade infört. Sedan använde han fem sex minuter till att tala om att det rådde splittring beträffande våra reservationer, vilket han tydligen hade lagt ned ett ganska omfattande arbete på för att kunna konstatera. Varför inte använda tiden bättre, Jan Bergqivst, och litet grand försöka klura ut hur den socialdemokratiska skattepolitiken skall utformas? Jan Bergqvist gav faktiskt fyra besked. Det första var att socialdemokraterna skulle fortsätta med att sänka inkomstskatten. Men hur mycket och på vilket sätt, det står skrivet i det blå. Han sade också att kapitalvinstbeskattningen skall göras effektivare. Men han talade inte om ifall detta skulle innebära höjning eller sänkning av skatten. Vidare gav han besked om att socialdemokraterna skulle bredda momsen. Men han talade inte om huruvida detta skulle innebära skattehöjning eller skattesänkning. Det fjärde beskedet var att vi skulle få en bättre generalklausul. Om rättssäkerheten därmed skulle förbättras eller försämras sade han ingenting om. Jan Bergqvist attackerade mig för den analys jag har gjort. På den korta tid jag här förfogar över kan det inte bli fråga om någon utförligare analys. Men nog är det förbryllande att 3 26 i löneökningar är vad vi tål i dag, medan vi under åren 1974, 1975 och 1976 tålde 15—20 96 utan att det för den skull påverkade den svenska ekonomin. Detta faller ju på sin egen orimlighet.

Herr talman! Stig Josefson kritiserade min beskrivning av den borgerliga splittringen. Själv sade han att det inte finns något samlat borgerligt block. Det skall gudarna veta att ni inte är! Men ni går ut och förklarar att ni har för avsikt att bilda en gemensam borgerlig regering, om ni skulle få tillräckligt stöd i valet. Det är nu bara tre månader kvar till valet. Det är därför inte orimligt att begära besked om vad en sådan regering kan tänkas föra för politik. I en del sammanhang säger ni att ni har kommit fram till hur det skall vara. Men min genomgång av er politik på skatteområdet visar emellertid att väljarna kan frukta nya konvulsioner och nya problem i en handlingsförlamad borgerlig regering. Bo Lundgren började så intensivt med att ställa frågor och menade att man aldrig får några besked. Men någon sekund senare sade han att ni vet hur det blir. Men varför ställer han då dessa frågor så oerhört intensivt, om han nu vet hur det blir? Det visade sig vid närmare betraktande att han ändå inte riktigt visste hur det skall bli, eftersom han fortsatte med moderat skräckmålning och på ett felaktigt sätt beskrev konsekvenserna av vår politik. När det gäller avdragsrätten för bostadsräntor vill jag säga att de som har sådana kostnader med en socialdemokratisk skattepolitik lugnt kan bo kvar i sina hus. Det är inget tvivel om den saken. Den stora skillnaden mellan en socialdemokratisk sänkning av marginalskatterna och en moderat sänkning är ju att moderaternas skala glider uppåt. Den börjar med en sänkning med 0,5 26 för låginkomsttagarna, fortsätter med 4 96 för mellanskiktet och går upp till 5 20 för dem som har de allra högsta inkomsterna. Detta visar precis vad ni har för intresse i fördelningspolitiken. Era förslag innebär ju dessutom att ni kraftigt kommer att höja kommunalskatten för vanligt folk. Tommy Franzén föll bildligt talat i armarna på Bo Lundgren i ett sammanhang. Det var ju i och för sig intressant att notera att detta kan förekomma. Beträffande den fråga som Tommy Franzén ställde vill jag framhålla att vår totala skattereform syftar till rättvisare och enklare skatteregler samt en bättre och rättvisare beskattning i förhållandet mellan arbete och kapital. Kjell Johansson ansåg att mitt anförande var avslöjande. Det var också avsikten med min beskrivning av den borgerliga politiken. Kjell Johansson hade också rätt i att vi vill sänka inkomstskatten. Kapitalvinstbeskattningen kommer vi att höja på de områden där den nu är för dålig. Men vi kommmer att göra den likformig, och det innebär att det i vissa lägen också kommer att bli fråga om sänkningar. Breddningen av momsen innebär självfallet en skattehöjning på de områden till vilka man nu utsträcker den genomsnittliga momsen. I fråga om generalklausulen är vi helt övertygade om att det går att utvidga effekten av den med fullt bevarande av rättssäkerheten.
Herr talman! Jag är mycket förvånad över att socialdemokraterna är så rädda för att tala om sin egen politik, vad deras egen politik syftar till. Jag har suttit här och lyssnat på det mesta som har sagts i kammaren i dag. I de stora debatterna har det talats om vad som skedde under åren 1976-1982 och 1982-1988. Det som hände då har ältats fram och tillbaka. Vad som skall ske efter 1988 och fram till sekelskiftet har det talats ytterst litet om. I kvällens debatt har man på nytt fått uppleva samma sak och höra den ständiga frågan: Vad vill de borgerliga partierna? Är det inte litet väl mycket begärt, Jan Bergqvist, att vi skall ha ett regeringsprogram liggande färdigt nu, när inte ens socialdemokraterna, som är eft parti, har någonting att säga om hur de vill utforma exempelvis inkomstskatteförslaget, hur de vill utforma en eventuell förändring av mervärdeskatten? Jag tycker att man bör har litet självkritik och inte bara ställa krav på andra — dessutom ett ganska orimligt och oberättigat krav att tre skilda partier här skall binda upp sig för ett regeringsprogram tre månader före valet. Om ni, som fortsätter arbetet här, skall få en god atmosfär i riksdagen, är en förutsättning härför att ni respekterar vad jag trodde var självklara regler. Vi är fem partier. Respektera oss som fem partier! För diskussionen med det utgångsläget och gör inte några konstruktioner som innebär att man binder samman vissa partier! Vi har inte gjort det när det gäller socialdemokraterna och vpk, och jag vädjar till socialdemokraterna och hoppas att ni skall inse det omöjliga i att föra en debatt på det sättet.

Herr talman! I dessa turbulenta tider där det är högsta mode att vara okonventionell, tänker jag uppmana riksdagens ledamöter att före er sedvanliga aftonbön i kväll läsa den gemensamma borgerliga reservationen som är fogad till finansutskottets betänkande 24. Ni kommer omedelbart att förstå varför jag så oreserverat yrkar bifall till denna utomordentliga reservation.

Herr talman! Det verkar som om jag har hamnat rätt. Jag tänkte säga att jag betraktar moderaternas motion om statliga betalningar som en följetong. Skillnaden är bara att när man läser en följetong brukar det bjudas på något nytt i nästa nummer. Så är inte fallet här. Denna gång har även folkpartiet motionerat om ett bättre handhavande av de statliga betalningarna. En reservation, som även centern har anslutit sig till, har avgivits. Vi har som sagt diskuterat dessa frågor åtskilliga gånger i utskottet, och jag vill hänvisa till den utomordentliga skrivning i betänkandet som utskottets majoritet står bakom. Med dessa ord yrkar jag bifall till hemställan i finansutskottets betänkande 24 och avslag på reservationen.

Herr talman! Till detta betänkande som behandlar frågan om statliga garantier till näringslivet har fogats fyra reservationer. Bakom två av dessa står utskottets moderata och folkpartistiska ledamöter. Med hänvisning till de argument som är framförda i reservationerna vill jag begränsa mig till att yrka bifall till reservationerna 1 och 3 i finansutskottets betänkande nr 31.

Herr talman! De långa debatterna manar till eftertanke. Det finns inte mycket mer att säga än att det är klart att man skall ställa krav på näringslivet. Men man måste också i olika sammanhang ha ett litet vidare bedömningsbegrepp när det gäller de statliga garantierna. Argumenten och motiven för ett sådant ställningstagande finns i reservation 2, till vilken jag yrkar bifall.

Herr talman! Jag avser inte att begära votering i detta ärende. Detta ärende är ett okonventionellt ärende. Det är riksdagens revisorer som har begärt en förändring i skattereglerna när det gäller förlustavdrag för statliga bolag. Man skulle då hamna i en principlös situation, och därför har vi från den moderata gruppen i skatteutskottet avvisat denna förändring i skattelagstiftningen. Däremot behöver det ske ändringar i näringspolitiken. Jag yrkar bifall till reservationen i skatteutskottets yttrande, men jag kommer inte att begära votering.

Herr talman! Med tanke på att man inte avser att begära votering i detta ärende nöjer jag mig med att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Så sent som för ett par månader sedan när riksdagen behandlade inkomstbeskattningen diskuterades frågan om barnpensionen. Riksdagen avslog då bl.a. en folkpartimotion av Kenth Skårvik och Lars Ernestam. Med hänvisning till den debatten och med hänvisning till riksdagens ansträngda tidsschema inskränker jag mig till att yrka bifall till reservationen.

Herr talman! I betänkandet behandlas en centermotion av Martin Olsson och Gunhild Bolander. Motionärerna föreslår att riksdagen begär en skyndsam utredning angående förutsättningarna att skapa lättnader i de nuvarande beskattningsreglerna för barnpension. Som skäl för en förändring framhåller motionärerna det förhållandet att redan den lägsta nivån i barnpensionen överstiger grundavdraget, varefter övriga inkomster som dessa ungdomar får, t.ex. av feriearbete, blir skattepliktiga — detta i motsats till andra ungdomar som kan ha ferieinkomster upp till grundavdraget innan skatteplikt inträder. Frågan har aktualiserats vid tidigare tillfällen och varit föremål för utredning. I pensionskommitténs slutbetänkande — en utredning som arbetade under den borgerliga regeringsperioden — konstaterar kommittén efter noggrant övervägande att det inte var motiverat att genomföra någon förändring som innebar att barnpensionen helt eller delvis befriades från skatt. Kommittén anförde såväl principiella som ekonomiska skäl för sitt ställningstagande. Man påpekade bl.a. att problemen med beskattningen av feriearbete inte var så allvarliga att det motiverade en så vittsyftande reform som en inskränkning av skatteskyldigheten för barnpension över hela linjen skulle innebära. Jag vill åter poängtera att det var en borgerlig utredning som konstaterade detta. I pensionsutredningens delbetänkande om efterlevandeskyddet, som vi kommer att ta ställning till i morgon, föreslår en enhällig utredning förbättringar av barnpensionen och förlängd utbetalning vid studier. Angående beskattningen har samtliga partier anslutit sig till de synpunkter som pensionskommittén tidigare redovisat, och några förändringar av skattereglerna föreslås inte. Enligt utskottets mening bör problemet med en bristande enhetlighet vid beskattningen av barn kunna beaktas vid den förestående reformeringen av inkomstbeskattningen. Bland de frågor som inkomstskatteutredningen har att behandla finns också reglerna för underhållsbidrag och reglerna om extra avdrag för folkpensionärer.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

Herr talman! Eftersom frågan om bristande enhetlighet i beskattningen är en viktig och naturlig del av inkomstskatteutredningens arbete, bör man avvakta utredningens arbete innan man gör någonting vidare i denna fråga.

Herr talman! Den fråga som vi nu behandlar tog jag upp första gången 1979 i en motion, och alltsedan 1983 har Gunhild Bolander och jag årligen motionerat i detta ärende. Syftet med motionerna är att åstadkomma en rättvis behandling ur skattesynpunkt när det gäller barn som har förlorat en av eller båda föräldrarna. Det gäller alltså barn som uppbär barnpension. Att jag har engagerat mig i denna fråga beror på att jag upplever att dessa barn behandlas mycket orättvist. Men det beror nog också på att jag själv blev faderlös vid två och ett halvt års ålder. Visserligen utgick det ingen barnpension på den tiden. Men jag kan i varje fall bättre tänka mig in i de här barnens situation. Jag skall mycket kort beskriva situationen för dessa barn. Barnpensionen överskrider det grundavdrag som gäller vid taxeringen, alltså 10 000 kr. Om man slår ihop ferieinkomster och barnpensionen vid beskattningen, kommer alla ferieinkomster att beskattas. Det barn som har förlorat en förälder och som tjänar exempelvis 10 000 kr. under en sommar betalar minst 3 500 kr. i skatt, medan det barn som har förmånen att ha båda föräldarna i livet får behålla de 10 000 kr. som han eller hon har tjänat under sommaren. Detta gäller alltså för barn upp till 19 års ålder, och det är ju väldigt vanligt att gymnasieelever arbetar på sommaren, vilket är både nyttigt för dem och bra ur ekonomisk synpunkt. Men för de barn som uppbär barnpension är det meningslöst att arbeta, om de bara får behålla knappt två tredjedelar av ferieinkomsterna — vilket alltså skall jämföras med de barn som har både far och mor i livet. Det här är således en anmärkningsvärd orättvisa. Som Marianne Andersson nämnde har vi i våra motioner föreslagit olika lösningar på problemet. Men varje gång frågan har behandlats — utom 1979, då det var borgerlig majoritet och man hänvisade till en utredning — och socialdemokrater och kommunister har varit i majoritet har dessa avvisat motionerna, med hänvisning till den ena eller den andra utredningen. En gång hänvisade man t.o.m. till en proposition om änkepensionerna, som sedan drogs tillbaka. I april i år hänvisade man till den proposition som då var under utarbetande, nämligen propositionen om efterlevandepensionen. Denna proposition har ju varit föremål för behandling under våren och i morgon kommer den att slutbehandlas här i riksdagen. Nu har man hittat ännu en sak att hänvisa till, nämligen utredningen om en reformerad inkomstbeskattning. Men det kommer ju alltid att finnas utredningar som socialdemokrater och kommunister kan hänvisa till. Anledningen till att man hänvisar till sådana är att man inte vill lösa problemet. Det finns ju inte någon som helst viljeinriktning vare sig i detta betänkande eller i Gunnar Nilssons anförande. Socialdemokrater och vpk-are är okänsliga när det gäller den skatteorättvisa som drabbar barn som har förlorat någon av föräldrarna. Jag skall inte förlänga debatten ytterligare genom att ställa frågor, eftersom jag utgår från att eventuella svar inte kommer att ge någonting. Jag bara konstaterar att de socialistiska partierna inte vill lösa problemet. Man vill alltså ha kvar denna orättvisa. Det är bara om vi får en annan majoritet till hösten när vi åter samlas som det finns en möjlighet att lösa frågan. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.